Herr talman! Björn Molin har alldeles för bråttom att inkassera beröm för regeringens devalveringar. Han har några månaders handelsstatistik att hänvisa till, men talar inte om att den avgörande faktorn bakom den förbättrade handelsbalansen är en våldsam nedgång av importen, som i sin tur är ett symtom på hur dåligt det just nu går i svenskt näringsliv. Det är än så länge en helt obesvarad fråga vad exportökningen beror på. Enligt regeringens egna planer och all erfarenhet skulle devalveringarna egentligen inte alls ha hunnit ge några effekter på exporten. Och de flesta står litet frågande till vad det är som händer. Låt oss därför hoppas att exportökningen fortsätter och blir ännu större — det måste den bli om inte vårt ekonomiska läge skall bli direkt ohållbart. Regeringen förutspådde i januari en exportökning på 5 96. Man säger nu: Det kan bli 5,5 eller 6 96 — vi är glada för varje promille. Den promille som denna avgiftssänkning åstadkommer tycker vi att vi får betala ett ohyggligt Nu skall man inte stimulera efterfrågan genom t.ex. en höjning av barnbidragen, säger Björn Molin. Jag skulle på sätt och vis ha respekt för den ståndpunkten om den vore konsekvent, men det är den inte. Det pumpas in ytterligare fyra miljarder av likviditet i företag och banker. Där gör de här pengarna i dag inte någon påtaglig nytta, men de är ett latent hot mot vår ekonomi. Dessa pengar kan bidra till ytterligare inflation, och därmed ytterligare sänka barnfamiljernas levnadsstandard. Vår politik är rättvis, insatserna för sysselsättningen minskar klyftorna och ger människorna jobb, säger Björn Molin. Det är delar av arbetsmarknadspolitiken som vi inte alls har något att invända mot, för det är vår politik som ni för vidare. Men det diskussionen gäller, och det Björn Molin helt går förbi, är om vi måste åstadkomma dessa stora generella lättnader för att klara sysselsättningen. Björn Molin kallar det för att sänka näringslivets kostnader. Peka då på något ställe där dessa åtta miljarder i dag har givit några jobb, där ni har räddat någon del av sysselsättningen! Vad är rättvisa? Det är klart att stora delar av dessa pengar som ni ger näringslivet blir ökade inkomster och förmögenheter för dem som äger företagen. Vänd er till de människor som i dag får vända på slantarna för att få det att gå ihop, till de barnfamiljer som får ställa in semestern i år, därför att de inte har råd och säg: Det är för er skull som vi ger företagen dessa fyra miljarder, för er trygghet. Då måste Björn Molin inse att han inte är trovärdig, när han påstår att det är fråga om rättvisa. Det är i stället fråga om en övertro på privatkapitalismens möjligheter att lösa problemen, och i bakgrunden ligger en djupt allvarlig strävan — att på allvar öka klyftorna i det här landet.

Herr talman! Nu säger Kjell-Olof Feldt: Låt oss hoppas att devalveringen blir framgångsrik! Jag inhöstar det. Man har inte riktigt tidigare i inläggen från socialdemokratiskt håll förnummit någon förhoppning om att devalveringen skulle bli framgångsrik. Det är obestridligen på det viset att regeringens ekonomiska politik har lättat kostnadsläget för näringslivet och förbättrat dess konkurrenskraft. Detta har redan, överraskande snabbt, lett till en markerad förbättring av handelsstatistiken. Det är ju ändå, Kjell-Olof Feldt, både en uppgång i exporten och en nedgång i importen som förklarar den här förändringen. Exportvolymen har ökat med ca 10 926, om man räknar på årets första fyra månader. Det är alltså klart att devalveringen har bidragit till det. Men jag kan gärna instämma i Kjell-Olof Feldts formulering att vi kan hoppas att devalveringen även fortsättningsvis blir framgångsrik. Med den politik som ni förordar — att säga nej till devalveringen, att lägga större bördor på företagen — hade kostnadsläget varit högre och därmed konkurrenskraften lägre. Min poäng i slutet av mitt tidigare anförande var ju att en sådan ekonomisk politik hade inneburit högre arbetslöshet, ett större hot mot sysselsättningen framöver än regeringens ekonomiska politik. Det var från den utgångspunkten som jag fann anledning att mycket bestämt reagera mot Kjell-Olof Feldts beskrivning av regeringspolitiken som en politik som ökar klyftorna i samhället och som är riktad mot de svagare. Om man prioriterar bekämpandet av arbetslösheten, så kan väl det rimligen inte beskrivas som en orättvis fördelningspolitik. Jag noterade att Kjell-Olof Feldt f. ö. inte upprepade påståendet att den ekonomiska politiken har inneburit någon sorts överföring av resurser från dem som har det sämre ställt till de välbeställda — det är ju uppenbarligen en felaktig bild. Får jag bara på de här få sekunderna tillägga att med socialdemokraternas ekonomiska politik hade vi inte fått den förbättring i handeln med utlandet som vi nu har fått, och därmed hade ju behovet av utlandsupplåning varit större. Tack vare den snabba förändringen i utrikeshandeln kommer nu behovet av statlig utlandsupplåning att bli väsentligt lägre under andra halvåret 1978. Detta är ju någonting som vi har varit ense om att eftersträva. Men med den socialdemokratiska ekonomiska politiken hade vi fortfarande haft ett stort behov av utlandsupplåning — och ett större behov av utlandsupplåning än vi nu kommer att få på grund av regeringens ekonomiska politik.

Herr talman! Björn Molin beklagade att jag inte upprepade mitt påstående att sänkningen av arbetsgivaravgiften är en överföring av resurser från löntagarna till företagen. Då skall jag upprepa det. Det är nämligen så att de 8 miljarder, som ni tänker ge bort genom beslutet i dag, kommer förr eller senare att få betalas av löntagarna. Dessa pengar finns gömda i herr Mundebos budgetunderskott, och de måste tas fram. Jag vill peka på hur man redan börjar äta sig in i välfärdssamhället med de små attackerna på olika områden. Det gäller sjukförsäkringen och pensionärerna. Ni har inte råd att ge barnfamiljerna några kronor eller hålla tillbaka höjningen av matpriserna. Allt syns redan där. Räkningen är utskriven. Det är bara det att än så länge har löntagarna endast fått betala en del. Men ni kommer med räkningen på resten. Och era vänner bland moderaterna fröjdas åt att de nu har chansen att börja plocka tillbaka det som en gång har getts åt de svaga och utsatta här i landet. Sedan säger Björn Molin att om vår politik hade förts hade den lett till större arbetslöshet, och sådant kan man alltid påstå. Men om man nu är så övertygad om detta, varför kan man inte då ta fram något företag där era avgiftssänkningar, er generella välvillighet mot näringslivet har skapat ett nytt jobb eller räddat ett gammalt jobb? Och var är alla de där företagarna som fanns 1976 — det fanns en massa folkpartister bland dem, det är jag övertygad om —-som var beredda att öka sysselsättningen kraftigt, om bara dessa avgifter sänktes? Björn Molin skakar på huvudet, och jag förstår honom. Det är inte så lätt att klara ut det här. Men om man hela tiden anser att sänkningen av arbetsgivaravgifterna med 8 miljarder är den stora insatsen för ekonomin och för sysselsättningen, borde det väl rimligen för dessa 8 miljoner finnas någonting ni kan peka på. Ni borde kunna använda dessa pengar och säga: Därmed räddar vi Norrbotten. Nu klarar vi gruvorna i Bergslagen. Oroa er inte i Göteborg och Landskrona. 8 miljarder finns ju här i sänkta avgifter. Det är massor av jobb det. Men det är inte så ni bedriver politik. Därför menar jag att hade dessa 8 miljarder funnits tillgängliga för att göra de riktade insatser som nu kommer att behövas och som ni inte har pengar till, hade vi konkret och påtagligt räddat sysselsättning, undanröjt oron för framtiden, en oro som nu växer ohyggligt snabbt. Vad får människorna i dag som ersättning för de jobb som faller bort? Jo, de får Åslings arbetsgrupper, Åslings delegationer och Åslings kommissioner som skall skapa sysselsättning. Hittills har de inte skapat, vad jag vet, ett enda jobb. Det enda de gör är att de kostar skattebetalarna en massa pengar för allt utredande och allt resande. I den meningen har ni gjort en insats — ni har hållit utredarna sysselsatta.

Herr talman! Det är obestridligen på det viset att man genom att sänka företagens kostnadsläge har hindrat en ökning av arbetslösheten som eljest skulle ha uppkommit. Jag tror att jag står på en mycket säker grund när jag säger det. Sedan säger socialdemokraterna att med deras politik skulle man ha klarat sysselsättningen bättre. Men jag förstår inte hur man genom en höjning av avgifterna för företagen skulle ha ökat företagens möjligheter att sysselsätta folk. Det är för mig ett obegripligt resonemang. När det gäller denna argumentation som Kjell-Olof Feldt försöker föra , att den borgerliga ekonomiska politiken tar pengar från de fattiga och ger till de rika, har han inte upprepat det påståendet, därför att det finns inga belägg för det. Det är klart att om man satsar pengar för att hålla sysselsättningen uppe, om man satsar pengar för att klara pensionärernas standard i ett besvärligt läge, så innebär det vissa uppoffringar för de yrkesverksamma. Men det kan rimligen inte beskrivas som en ekonomisk politik, riktad mot de svagare i samhället. Hela detta illusionsnummer av typen ”Finanspolitikens Robin Hood”, som Kjell-Olof Feldt försökte sig på i sitt första inlägg, det går ju inte. Det var också en något dämpad Robin Hood vi mötte i den senaste repliken. Han hade ju inget guld att ta från de rika och ge till de fattiga — de rika var redan beskattade. Och vår nutida finanspolitiske Robin Hood får därför nöja sig med skådespel, han har ju inget bröd att erbjuda. Jag måste säga att det mindre var den ärofulla rollen som Robin Hood som Kjell-Olof Feldt spelade och mera den inte lika ärofulla rollen som Kasper.

Herr talman! Den orimliga ordning som varit rådande i riksdagens utskott har omöjliggjort för vänsterpartiet kommunisterna att foga reservationer till utskottsbetänkandena. När det gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken skulle vi självklart ha haft anledning att reservera oss mot den borgerliga utskottsmajoritetens skrivning. Om vi i stället här i kammaren skulle utveckla våra synpunkter i samma omfattning som man gör i den socialdemokratiska reservationen, skulle detta ta en timme i anspråk. Jag skall inte göra det. Låt mig påpeka att en orimlig ordning i utskottet förstärks av en säregen debattordning. En särskild liten debatt mellan herrar Feldt och Molin genomförs som inledning till utskottsrundan. Är detta möjligen en markering av att vad de borgerliga och socialdemokraterna främst vill strida om gäller vem som bäst förvaltar det kapitalistiska Sverige i kris? Den socialdemokratiska kritiken mot regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken koncentrerar sig i hög grad på den borgerliga regeringens kända oförmåga och ovilja att föra en planmässig politik på olika områden. Beskrivningen av den borgerliga regeringen kan dock inte bli fullständig och riktig, om man inte utgår från att det är kapitalismens system som utgör grunden för arbetslöshet och inflation. Regeringens politik har som riktmärke att stödja och stärka de krafter som bär ansvaret för arbetslöshet, utslagning ur produktionen, dyrtid och andra bekymmer som den arbetande befolkningen möter. Regeringens medvetna försök att vältra över krisens bördor på de arbetande förstärker problemen ytterligare. Den borgerliga regeringens framfart under de snart två år som gått är sådan att man kan säga: Spåren förskräcker! Denna politik måste mötas och bekämpas med en arbetarpolitik som utgår från de verkliga klassförhållandena, har sin udd riktad mot storfinansens maktpositioner och som ställer den arbetande befolkningens intressen i förgrunden. Det är endast med en sådan politik som den borgerliga regeringen kan slås ut och förutsättningar skapas för en ny kurs i politiken. 4 Även om kriser och arbetslöshet hör till kapitalismens natur, kan naturligtvis regeringen aldrig svära sig fri från ansvaret för den konkreta utvecklingen. Dess egna åtgärder har medverkat till samhällsekonomins försämring. Regeringen har ansvar för att bruttonationalprodukten minskat och utlandsskulden ökat. Den har ansvar för att industriproduktionen minskat och antalet företagsnedläggningar ökat. Den har ansvar för att arbetslösheten ökat. Den har ansvar för att priser och hyror stigit. Den har ansvar för devalveringar och momshöjning som lett till att de arbetandes konsumtion minskat. Den har ansvar för miljardgåvorna till storföretagen. Den har ansvar för att miljardrullningen till militära ändamål fortsätter i oförminskad takt, samtidigt som åtstramning sker på en rad angelägna områden i samhället. Finansutskottets borgerliga majoritet intar den attityden till olika motionskrav att om liknande krav avslagits tidigare, så skall de inte tas upp på nytt. Det är riktlinjerna som skall prövas, säger utskottet. Javisst! Men riktlinjerna måste också komma till konkreta uttryck på viktiga områden. När finansutskottet söker teckna den internationella bakgrunden för åren 1979-1980 säger man att denna ”måste av naturliga skäl bli relativt konturlös.” Av lika naturliga skäl måste den borgerliga regeringens och finansutskottets bild i övrigt bli relativt konturlös. Den måste bli konturlös därför att man vägrar se det ekonomiska systemets inneboende motsättningar som leder till kriser. Man satsar i stället på de krafter som orsakar arbetslösheten och inflationen. Finansutskottet spanar efter ljuspunkter i den internationella utvecklingen och hoppas på en uppgång som skall gynna Sverige. Försiktigtvis varnar man dock för att dra för långtgående slutsatser av förändringen i handelsoch bytesbalansen. De speciella drag i den nuvarande krisen som sammanhänger med den tilltagande koncentrationen av produktion och kapital kommer att kvarstå även vid en konjunkturuppgång. Den borgerliga regeringen har t.o.m. främjat denna utveckling. Hur tomt låter inte regeringsdeklarationens tal om att ägandet i samhället måste spridas och att sammanslagningar av företag som minskar konkurrensen skall motverkas! Sammanslagningen av storföretag med regeringens välsignelse är ju nu en vanlig företeelse. Satsningen av statliga medel på storföretagen sker också ofta i det direkta syftet att arbetsplatser skall försvinna. Det är betecknande att förslaget om särskilt lån till Uddeholmsbolaget motiverades med att lånet skulle skapa förutsättningar för bolaget att genomföra nödvändiga strukturförändringar, dvs. att ett betydande antal arbetstillfällen skulle försvinna. Sedan kom förre centerledaren Gunnar Hedlund, han som brukade tala om att man inte skulle sitta i statens knä, och begärde ett ”Uddeholmslån” till NCB, som han är chef för. Det dröjde inte länge förrän ledningen för Mo och Domsjö AB anmälde att den villa ha ett ”NCB-lån”! Så pågår spelet om skattebetalarnas pengar, pengar som i stället borde satsas för att skapa nya jobb och inte för att rädda profiten åt aktieägarna. I vpk-motionen 1975 har vi skisserat ett program för 100 000 nya jobb under tolv månader. Det gäller bl.a. satsning på en ökning av bostadsbyggandet, en utbyggnad och förbättring av barnomsorgen, insatser för sjukvård och äldreomsorg, energioch miljöområdena , sysselsättningsgarantier inom vissa branscher och satsningar på den kommunala sektorn. Det mesta har redan avvisats i annat sammanhang, utropar finansutskottet, och säger att ingenting har inträffat som föranleder en omprövning. Utskottet uttrycker sin förvåning över att det i vpk-motionen påstås att regeringspolitiken inneburit ”en ensidig satsning på exportindustrin” och att detta varit ”ett knäfall för de för tillfället mäktigaste kapitalgruppernas intressen”. Ja, men så har det ju varit. Vi värderar för den skull inte det fria konsumtionsvalet och den fria handeln mellan länderna lågt. som utskottet påstår. Det är en fras utan täckning utskottet använder. Det är också betecknande att denna diskussion förs utan samband med den omfattande kapitalexport som dessa företag bedrivit. Om det skall uttryckas förvåning över något, bör det vara över finansutskottets benägenhet att blunda för hur storföretagens intressen fått diktera den ekonomiska politiken. Motionskraven under mottot Stopp för inflationen — höjd levnadsstandard bemöts på samma sätt av utskottet. Det är ”kostsamma förslag som syftar till att öka konsumenternas köpkraft”, säger utskottet, och pekar bl.a. på kraven på en höjning av barnbidragen till 3 050 kr. per barn och år samt slopande av mervärdeskatten på nödvändighetsvaror, såsom livsmedel. Ja, visst handlar det om att öka köpkraften, och det behövs. Kan finansutskottet bestrida behovet av en ökning av köpkraften för exempelvis barnfamiljerna? Det hjälper inte att utskottet söker gömma sig bakom att riksdagen tidigare avvisat motsvarande krav. Det kan väl inte sakna betydelse för bedömningen av dessa frågor att konsumtionen av livsmedel sjönk med 2 96 under 1977. Denna utveckling drabbar främst de minst bärkraftiga i samhället. Jag vill fråga finansutskottets talesman Björn Molin: Ser utskottet frågan om konsumenternas köpkraft enbart som ett abstrakt begrepp? Förnekar ni att det finns stora grupper som är i stort behov av en ökning av köpkraften, för att det inte skall bli en sänkning av en redan förut låg levnadsstandard? Vpk har alltså lagt fram en plan för 100 000 nya jobb under tolv månader. Till skillnad från centerpartiets valparoll om 400 000 nya jobb är vpk:s förslag konkret angivna. Några exempel: ett bostadsbyggnadsprogram med 25 000 fler lägenheter än enligt regeringens planer ger 15 000 årsarbeten i byggnadsoch industriverksamhet. Bostadsbyggandet är eftersatt och måste öka. Ytterligare 20 000 barnstugeplatser ger 6 000 årsarbeten. Barnomsorgen är synnerligen eftersatt och måste byggas ut. Personal till dessa barnstugor liksom en ökning av personaltätheten vid barnstugor och inom sjukvården samt en utbyggnad av äldreomsorgen betyder närmare 25 000 nya jobb. Detta är bristområden som måste få ökade resurser. Kollektivtrafiken, alternativ energiproduktion, alternativ produktion och sysselsättningsgaranti vid varven skulle betyda ca 25 000 jobb. Vem kan bestrida att detta är angelägna områden att satsa på? Genom statliga lån och bidrag till landsting och kommuner för tidigareläggning av angelägna investeringar och för ungdomsarbeten i kommunal regi skulle ytterligare 20 000 nya jobb kunna ordnas. Vem vill bestrida det angelägna i en sådan satsning? De satsningar som vänsterpartiet kommunisterna föreslår gäller områden med hög angelägenhetsgrad. De skulle i stor utsträckning innebära sysselsättning för grupper, där arbetslösheten i dag är hög, bl.a. byggnadsarbetare, kvinnor och ungdom. De skulle ha en allmänt stimulerande effekt på samhällssektorerna, på ekonomin och på sysselsättningen. Det är kostsamma förslag, säger finansutskottet. Men vad kostar det inte att ha människor arbetslösa? Det är ju inte heller enbart en utgiftssida att ordna jobb. Att bygga i fatt inom bristområden har också en plussida. Det enda vi inte har råd med är arbetslösheten. Den är ett ekonomiskt vansinne. Den är en tragedi för berörda människor. Utskottets snäva synsätt kommer också till uttryck i behandlingen av vårt krav på att sänka arbetstiden med full lönekompensation från åtta till sju och därefter till sex timmar. Utskottet finner detta ”särskilt anmärkningsvärt” men bortser tydligen från, att det måste vara vettigare att ha så många som möjligt i arbete med kortare arbetsdag än att ha hundratusentals utan arbete. När det gäller den kommunala sektorn avråder utskottet från ”att i särskild ordning och i särskilda former förmå kommunerna att öka sin standard och sina åtaganden”. Detta uttalar utskottet trots att allvarliga brister och eftersläpningar råder på de områden vi angett i sysselsättningsprogrammet. Utskottet återger och stöder sig på budgetministerns resonemang ”att en fortsatt kommunal expansion i den takt som realiserats under de senaste åren och som ligger i de senaste kända långtidsplanerna uppenbarligen inte är förenlig med samhällsekonomins krav. En betydande nedskärning av de kommunala resursanspråken måste därför enligt föredraganden genomföras.” På den punkten bullrar också utskottets ordförande illavarslande om att det nu är dags att gå från ord till handling. Eftersom den citerade föredraganden, dvs. budgetministern, senare kommer att ha ordet, vill jag passa på att rikta några frågor till honom, som jag tror att det är angeläget att få besvarade: På vilka områden anser budgetministern att kommuner och landsting har möjligheter till betydande nedskärningar utan att detta får allvarliga sociala konsekvenser? Hur ser budgetministern på konsekvenserna ur sysselsättningssynpunkt, om kommuner och landsting tvingas företa nedskärningar i förhållande till uppgjorda planer? Jag vill peka på att enskilda landsting, trots prutningar, ser fram mot skattehöjningar på 2 å 3 kr. under de närmaste fem åren. Utvecklingen torde vara likartad på den primärkommunala sektorn. I detta läge måste kommuner och landsting tillföras ökade resurser, om de skall kunna upprätthålla servicen till allmänheten utan att kommunalskatterna stiger till en helt oacceptabel nivå. Dessa problem hör intimt samman med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. De hör samman med standardutvecklingen såväl i ekonomiskt hänseende som i fråga om samhällsservice. De hör också samman med sysselsättningsutvecklingen. En betydande del av de 100 000 nya jobb som vi från vpk anser möjliga att åstadkomma berör den kommunala sektorn och gäller angelägen samhällsservive. Den linje vänsterpartiet kommunisterna gett uttryck för i motionen med anledning av kompletteringspropositionen kan kort sammanfattas i, att vi ser krisens orsaker i kapitalismens ekonomiska system. Vi kan inte godta åtgärder som innebär fortsatt satsning på de krafter som orsakar arbetslöshet och inflation. Dessa krafters makt och inflytande måste beskäras. Vi tillbakavisar regeringens försök att lägga skulden för den ekonomiska krisen på de lönarbetande och placera bördorna där. Vi menar att den ekonomiska politiken måste inriktas på att attackera kapitalets snedvridning av landets näringsliv och dess misshushållning med landets tillgångar. Vi ställer ett konkret program för att skapa 100 000 nya jobb under de närmaste tolv månaderna. Vi motsätter oss att statliga medel används för att storbolagen skall kunna avveckla arbetstillfällen — medlen bör i stället användas för att skapa nya arbetstillfällen. Vänsterpartiet kommunisterna kräver hyresstopp och en bostadspolitik som syftar till sänkta hyror. Vi kräver prisstopp och slopad mervärdeskatt på nödvändighetsvaror. Vi ser det som nödvändiga åtgärder att kapitalflykt och industriutflyttning stoppas, att affärsbanker och försäkringsbolag nationaliseras. Vi kräver en genomgripande skattereform med huvudinriktningen att minska skattebördorna för lönarbetarna och skärpa beskattningen av förmögenheter, bolagsoch spekulationsvinster. Med detta som utgångspunkt har vi i vår motion ställt en rad konkreta krav för att förverkliga ett program för 100 000 nya arbeten, stopp för inflationen — höjd levnadsstandard. Finansutskottet har yrkat avslag på motionen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1975. Jag vill slutligen, herr talman, erinra om det program ”Kamp mot krisen! För en ny kurs i politiken!” som antogs vid vänsterpartiet kommunisternas kongress i början av året. I detta fastslås att storkapitalet och den borgerliga regeringen går till angrepp mot alla arbetande folkgrupper och söker vältra över krisens bördor på lönarbetarna. Vpk ställer en rad kampuppgifter till försvar för jobben och levnadsstandarden och verkar för enig kamp kring dessa. Vi menar också att ägandeoch maktförhållandena i samhället måste förändras. Det krävs en ny kurs i politiken för att föra Sverige ut ur den kapitalistiska oordningen och in i en medveten socialistisk planering. Den borgerliga regeringens arbetarfientliga politik måste bekämpas med en radikal arbetarpolitik, som ger uttryck för arbetsklassens kamp mot storfinansen och har sin bas i arbetarrörelsens organisationer. En återgång till den regeringspolitik som fördes före 1976 års val är ingen lösning. Det behövs en ny kurs i politiken. Mot den självgoda attityd som finansutskottets borgerliga majoritet uppvisar står ett växande missnöje på arbetsplatser och i bostadsområden. Medvetenheten och stridbarheten ökar för varje dag. I enig kamp kommer också Sveriges arbetande folk att avvisa försöken att vältra över den kapitalistiska krisens bördor på deras axlar. Kampen mot arbetslöshet och inflation måste med nödvändighet rikta sig mot den borgerliga regeringens politik. Men den måste också rikta sig mot det kapitalistiska systemet, som vållar den arbetande befolkningens problem. Socialismens alternativ framstår som en nödvändighet för allt flera som drabbas av kapitalismens kris.

Herr talman! Jag vill göra ett par kommentarer till Nils Berndtsons anförande. Det har funnits en bred enighet om att vi måste föra en stark ekonomisk politik för att på det viset återställa balansen i samhällsekonomin. Det är klart att en sådan politik innebär en viss nedpressning av köpkraften. Det är ofrånkomligt. Jag sade i mitt anförande att jag ansåg att en sådan stark politik bör fullföljas, och jag motiverade också detta. Jag sade emellertid samtidigt att det inte utesluter att utvecklingen senare kan göra det nödvändigt att ta till ett riktat konsumtionsstöd i någon form, exempelvis till barnfamiljerna. Jag vill också påminna Nils Berndtson om att barnbidraget höjdes den 1 april i år. Det går alltså inte att säga att vi inte förstår barnfamiljernas besvärliga situation rent ekonomiskt. Vpk-motionen innehåller 23 olika punkter, om man bortser från själva yrkandet om den ekonomiska politiken. Flertalet av punkterna — det är bostadspolitik, det är försvarsfrågor och det är sysselsättningspolitik — har nyligen behandlats av riksdagen och att vi inte tillvaratar deras intressen och de yrkanden som vpk för fram har därvid redan avvisats. Jag tror Nils Berndtson förstår att finansutskottet i det här läget har måst koncentrera sig på riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Om man ser på den samlade effekten av de yrkanden som förs fram i vpk-motionen ser man klart att ett bifall till den skulle leda till ett ännu större underskott i den statliga budgeten och därmed också till ett större upplåningsbehov för staten.

Herr talman! Det är bara allmänna talesätt, både i utskottets skrivning och i Björn Molins anförande. Björn Molin sade i sitt tidigare anförande att allmänna stimulanser av konsumtionen skulle äventyra den positiva utvecklingen av balansen i samhällsekonomin. Han menade samtidigt att en stramare budgetpolitik skulle inverka menligt på standard och sysselsättning. Detta är bara påståenden, och jag vill hävda att det är en bluff. Man låtsas att någon absolut objektivitet skulle ha bestämt utskottets ställningstagande: så här långt kan man gå i den ena eller andra riktningen; då återställer man balansen i samhällsekonomin. Och så satsar man på statliga medel till storföretagen, som jag redan har sagt, för att rädda kapitalägarnas profiter. Detta söker man sedan motivera med några ekonomiska sakskäl. Någon måste dock betala miljardsatsningarna, och det anser ni att löntagarna skall göra genom er åtstramningspolitik. Nej, den politik ni för inverkar menligt på både standard och sysselsättning. Det är den nakna sanningen! Jag är fortfarande något förvånad över att finansutskottet inte har ett enda ord av kritik mot samhällssystemet, som innebär både arbetslöshet och stor inflation. Vad är det som kännetecknar situationen för vanliga människor? Jo, att det råder omfattande arbetslöshet, att prisoch hyresstegringar leder till sänkt levnadsstandard för stora grupper, att det är en omfattande utslagningsprocess i arbetsliv och samhälle och att det är otrygghet och osäkerhet. Men allt detta, Björn Molin, måste väl ändå ha någon orsak? Det drabbar oss väl inte som ett oväder från skyn? Vi menar att det är en följd av det ekonomiska system som råder, men om det har finansutskottet ingenting att säga; det finns inte ett spår av kritik mot systemet. Den attityden från riksdagens finansutskott skulle kunna anses häpnadsväckande, om man inte visste att det är medveten handling för att förtiga de verkliga orsakerna till arbetslöshet och dyrtid.

Herr talman! Jag känner ett behov av att börja den här debatten med att säga ett tack för senast till herr Feldt, detta med tanke på den senaste debatt vi hade om den ekonomiska politiken och hans resonemang om en gammal räv. Om nu djuren oförskyllt skall dras in i den ekonomiska debatten — det är inte jag som har börjat med det — faller mig i minnet Tage Erlanders presentation av herr Feldt. Jag vill gärna parera med den.

Det är säkert bättre så. Det finns, herr talman, trots allt som sagts och skrivits, åtskilligt av gemensamma utgångspunkter för såväl regeringens som oppositionens bedömningar. Främst gäller detta bedömningen av vår omvärld och utvecklingen därstädes — speciellt då i de stora industriländerna, en bedömning som är ganska lik oppositionens. Men bedömningen är inte särskilt ljus, i varje fall inte för den närmaste framtiden. Det visar sig nu att den bedömning som utskottet gjorde i februari månad var riktig. För Västeuropas del innebär prognosen för 1978 en något högre ekonomisk tillväxt än 1977, men den är klart otillräcklig för att hålla sysselsättningen uppe på nuvarande nivå. Man kan därför befara ökad arbetslöshet runt omkring oss i Västeuropa, om inga särskilda åtgärder vidtas. Det borde vara så självklart att det vore onödigt att säga det, att denna omvärld är av utomordentligt stor betydelse för Sverige och dess ekonomi. Ett litet men högt industrialiserat land är självfallet utlandsberoende i alldeles särskilt hög grad. Detsamma gäller också känsligheten för protektionistiska strömningar, som lätt gör sig gällande i dylika situationer. När vi från regeringssidan gör dessa konstateranden och även nogsamt följer den internationella utvecklingen, så är därmed dock inte sagt att vårt öde är helt avhängigt av utvecklingen utanför vårt lands gränser. Regeringen har, medveten härom, tagit djärva och radikala grepp på det ekonomiska området syftande till att stärka vår konkurrenskraft och att upprätthålla sysselsättningen. Dessa åtgärder parade med ett i hög grad ansvarsmedvetet uppträdande från resp. parter vid såväl lönesom jordbruksförhandlingar gör att man ändå utifrån en mycket besvärlig situation nu kan se en ljusning, förhoppningsvis med allt starkare framtoning efter hand. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att både citera och kommentera några rader ur socialdemokraternas reservationsskrivning. Jag citerar: ”När nu de faktiska resultaten av politiken under 1977 kan avläsas kan man konstatera att regeringen misslyckats på praktiskt taget samtliga områden. Arbetsmarknaden har kraftigt försvagats, den ekonomiska politiken i allmänhet och skattepolitiken i synnerhet har lett till ökade ekonomiska och sociala klyftor ——-.” Och vad värre är, regeringen anklagas för att medvetet bedriva en svångremspolitik mot de stora löntagargrupperna. Herr Feldt har i dag sagt att det inte bara är medvetet utan att det sker efter ett utstuderat mönster. Från socialdemokraternas sida har man en alldeles särskild förkärlek för att associera sig, i detta fall i oroande syfte, med de stora grupperna som har starka företrädare. Små grupper och minoriteter hör man inte så ofta talas om. Med all respekt för de stora grupperna och deras situation, och med betygande av deras stora betydelse i samhället, så är det bara att konstatera att deras situation inte kan avsevärt förändras genom omfördelningar via skatter eller sociala åtgärder. Det finns inte så stora grupper att ta något ifrån och inte heller så särskilt mycket att omfördela. Däremot finns det minoriteter — tyvärr på sina håll ganska stora — involverade i dessa stora grupper som har det svårt. Det gäller främst de människor som med oro måste fråga sig om de får behålla sitt jobb, om företaget kommer att läggas ned etc.

Det borde också stå klart att när man hos de stora grupperna noterar en sjunkande eller stillastående konsumtionsstandard — vilket är ett faktiskt förhållande — så är detta priset för solidariteten gentemot de av krisen hårdast drabbade, och det kan man icke på något sätt kompensera sig för. De sociala och ekonomiska klyftor socialdemokraterna här talar om borde de rimligen närmare precisera och inte bara tala rent allmänt om. Vi har gång på gång fått höra att skatterna formats på ett sådant sätt att det ökat klyftorna. Det är då rätt intressant att göra en jämförelse mellan regeringens och socialdemokraternas förslag till skattesänkning för 1978. Regeringens förslag påstås ju ha gynnat höginkomsttagarna, medan socialdemokraternas förslag skulle ha korrigerat detta. Beskattningen hör ju till ett område där demagogin frodas. Jag älskar inte att odla den, men om jag skulle föra diskussionen på samma debattnivå som socialdemokraterna har fört den vore det ganska enkelt att gå in och se hur ni använder den dryga miljard med vilken ni vill bättra på skatteskalorna. Det ser ut som följer: Den som t.ex. tjänar 65 000 kr. i taxerad inkomst skulle få 38,5 gånger mer i ytterligare skattesänkning än den som tjänar 20 000 kr. I det senare fallet blir skattesänkningen 10 kr., och för den högre inkomsten blir den ytterligare skattesänkningen 385 kr. Den som taxerats för 60 000 kr. får 53,5 gånger större skattesänkning än den som tjänar 20 000 kr. Jag erkänner att detta är ett orimligt sätt att föra en debatt, men det är ganska analogt med den debatteknik som ni själva använder när det gäller att redovisa skatterna. Jag har vid tidigare tillfällen i den ekonomiska debatten sagt att det förgångna, nuet och framtiden inom politiken hör samman, oavsett hur regeringarna växlar. Med tanke på detta är det en anmärkningsvärd klandertalan som socialdemokraterna för i oppositionsställning. Som ett intressant exempel vill jag här anföra kritiken mot lagerstödets senaste förlängning. Lagerstödet ingick ju vid sidan om andra åtgärder i den överbryggningspolitik som den socialdemokratiska regeringen på sin tid sjösatte. Vi skulle därigenom klara oss tills nästa högkonjunktur kom. Det skulle vara någonting av att åka linbana och vara åskådare till andra folks kriser och besvärligheter. Nu, efteråt, vet viatt vi inte fick detta landfäste i tid, och i den situationen kastade den nya regeringen ut ännu en förlängning av lagerstödet. Det anmärkningsvärda är att beslutet om denna förlängning togs enhälligt av riksdagen — således med socialdemokraternas stöd. Ändå anklagar socialdemokraterna regeringen för beslutet, som enligt deras uppfattning inte betytt något för sysselsättningen. Detta trots att stödet var förbundet med villkoret att sysselsättningen skulle upprätthållas. Det finns, herr talman, ytterligare ett par punkter där meningarna är delade och där jag gärna vill göra några kommentarer. Den ena är arbetsgivaragiftens borttagande. Den andra är frågan om ökningen av livsmedelssubventionerna. I senare fallet är jag direkt utmanad av herr Feldt. Beträffande arbetsgivaravgifterna förs av socialdemokraterna detta underliga och ohållbara resonemang om att det rör sig om löntagarnas pengar och att dessa helt frankt flyttas från löntagarna till arbetsgivarnas och kapitalägarnas fickor för att öka vinsterna. Som en kuriositet kan jag ju nämna att en socialdemokratisk ledamot av denna kammare för någon tid sedan helt felaktigt påstod att regeringen därtill delade ut dessa pengar till bönderna. Han var tydligen helt omedveten om att det är på det sättet att jordbruksavtalet neutraliserar alla förändringar av arbetsgivaravgifterna. Tyvärr är han säkert inte den enda som har påstått detta. Begreppet löntagarnas pengar är ohållbart, änskönt införande av avgiften en gång i tiden legat med i parternas bedömning av vad som var skäligt beträffande löneutvecklingen i dåläget. Arbetsgivaravgiften är en faktor som vid sidan av ett flertal andra, inkl. löner och sociala avgifter, konstituerar en viss prisnivå i landet på varor och tjänster. Dessa pengar kan aldrig i det långa loppet vara öronmärkta. Vad som här har skett i och med avgiftens borttagande är en sänkning av den svenska kostnadsnivån, som rimligen bör leda till sjunkande priser och/eller lägre höjningar än vi annars skulle ha fått. Och det är ju ändå til syvende og sidst för de breda konsumentgrupperna ett primärt intresse att prishöjningarna blir så små som möjligt. Jag kan således inte se någonting orättfärdigt i denna åtgärd. Om den därtill utöver sin prisdämpande verkan leder till större produktion och ökat kapacitetsutnyttjande så når vi också snabbare den tidpunkt då industriinvesteringarna tar ny fart och hjulen rullar vidare. Jag respekterar olika uppfattningar om arbetsgivaravgiften. Det kan finnas skäl för sådana. Jag hävdar dock att åtgärden var riktig i det rådande läget. Sedan några ord om det konsumtionsstödsprogram som socialdemokraterna har lagt fram, där livsmedelssubventionernas ökning är den stora posten. Vi har ju alltsedan den 1 januari 1973 undan för undan byggt upp och förstärkt subventionsinslaget på detta område. Subventionerna har nu en omfattning av 3,6 miljarder kronor per år. Vi har således efter hand fått en rätt markant mellanprislinje på livsmedelsområdet, och det råder väl i stort enighet om att dessa baslivsmedelssubventioner kommit för att stanna. De har — detta torde vara oomtvistat — också haft en gynnsam konsumtionsoch fördelningseffekt. Frågan är ändå om man i ett läge då också socialdemokraterna sagt att vi måste hålla tillbaka vår privata konsumtion skall medverka till en ytterligare påspädning av densamma. Ser man historiskt på det konsumtionsstöd som i dag finns finner man att det i huvudsak har byggts upp för att man skall undvika höjningar av livsmedelspriserna, främst såsom ett inslag i tider med stark uppgång av prisnivån. Det enda undantaget är 1974, då det i likhet med i år gjordes en stor satsning för att sänka prisnivån. Men omdömena efteråt har ingalunda varit enbart positiva. Till de kommentarer som görs i finansutskottets betänkande, där slutsatsen är att det för konsumenterna mest betydelsefulla är att de totala prisstegringarna kan bemästras — inte att de bortsubventioneras — vill jag foga den kommentaren att förslaget näppeligen innebär något lämpligt konjunkturinslag. Subventioner som en gång införs bör nämligen också ligga kvar och vara bestående. Min talartid är ute. Jag hoppas att jag kan komma igen. Jag har ytterligare några synpunkter som jag vill anföra i anledning av herr Feldts fråga då det gäller subventionerna. Jag ber alltså att få återkomma. Jag vill, herr talman, sluta med att yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan.

Herr talman! Axel Kristiansson säger att han inte vill odla demagogi. Han ägnade sig åt skatteomläggningen 1978 och ville visa hur orättvist vårt förslag är. Men hans demagogi räckte inte till för att tala om att regeringens skatteomläggning i så fall är ännu mer orättvis. Han kom aldrig fram till hur indexregleringen av skatteskalorna nästa år lägger hela tyngdpunkten av skattesänkningarna på de högre inkomsttagarna. Allt detta har centern medverkat till. Tänker man fortsätta på den vägen? Det var min fråga. Följer man med moderaterna och folkpartiet i deras planer på att kraftigt sänka marginalskatterna? Det är nämligen nästa steg i den här omfördelningen av skattebördorna. Vad återstår i dag av centerns alla jämlikhetsdeklarationer i valrörelsen? Jag hittar ingenting, och det Axel Kristiansson sade var helt innehållslöst. Sedan försvarar Axel Kristiansson, sin plikt likmätigt, sänkningen av arbetsgivaravgiften. Jag tyckte att hans entusiasm var påtagligt dämpad. Någon bevisning för att detta var en riktig åtgärd kunde jag inte finna att han presterade. Jag kan på sätt och vis förstå honom. Centern stred länge för att man skulle avskaffa arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet. Den var där tidigare lägre än i övriga delar av landet och är nu helt avskaffad. Då tycker jag att Axel Kristiansson skall tala om för oss här i kammaren vilka välsignelser det har medfört för näringslivet och sysselsättningen i Norrlands inland. Vilka förbättringar har det medfört för Norrbotten? Kom med bevisningen och de konkreta beskeden! När det gäller min fråga till centern om vi skall sänka eller höja matpriserna den 1 juli säger Axel Kristiansson att det inte finns någonting att omfördela. Det gör det visst det! Vi diskuterar i dag om vi skall sänka arbetsgivaravgifterna med 4 miljarder eller om vi icke skall göra det. Sänker vi inte dessa avgifter med 4 miljarder har vi pengar att omfördela. Det är för mig helt obegripligt att Axel Kristiansson inte ens tar upp det problemet. Är det numera för centern helt likgiltigt hur människors levnadsstandard utvecklas? Är det för centern helt likgiltigt hur staten använder sina pengar? Måste ni betala detta höga pris — att rasera tilliten för ert parti hos människor i små omständigheter — bara för att få fortsätta regerandet tillsammans med moderaterna? Är det värt allt detta, Axel Kristiansson?

Herr talman! Jag var i mitt huvudanförande något inne på frågan om livsmedelssubventionerna, och jag vill fortsätta med det ytterligare. Det finns pengar, säger Kjell-Olof Feldt, nämligen de belopp som vi sänker arbetsgivaravgiften med. Dessa pengar avser socialdemokraterna att använda för alla möjliga ändamål. Jag sade att även socialdemokraterna ansett det vara nödvändigt med en viss återhållsamhet. Nödvändigheten av återhållsamhet var också mitt första skäl för att inte omedelbart gå med på en höjning av livsmedelssubventionerna. Men det finns ytterligare ett skäl. En sådan höjning verkar vara så åtråvärd för socialdemokraterna att det nära nog vattnas i munnen på dem — det verkar som om de tror att man därmed får livsmedlen gratis. Men vad betyder dessa 10 96? Jo, de betyder 0,5 96 på livsmedelskostnaderna enligt vad socialdemokraterna själva sagt i sin motion.

Man skall inte överdriva denna fråga, utan man skall sätta in den i sitt stora sammanhang. Det väsentliga — inte minst för familjer med svag köpkraft —-är att kostnadsnivån totalt sett kan hållas nere. Jag vill därtill erinra om att detta är en generell åtgärd, inte på något sätt en riktad åtgärd. Det bör herr Feldt, som oftast är motståndare till generella åtgärder, komma ihåg. Avvecklingen av arbetsgivaravgiften innebär inte att pengarna förs över i företagarnas och kapitalägarnas fickor. När herr Feldt frågar om jag kan belysa i vad mån avvecklingen ökar sysselsättningen, kan jag parera med en fråga till herr Feldt: Kan herr Feldt bevisa att dessa avgifter stannar såsom ökade vinster och inte omfördélas till de stora grupperna av människor i detta land?

Herr talman! Axel Kristiansson har fått för sig att det i dag är en återhållsam finanspolitik som han försvarar. Jag måste säga att Axel Kristiansson har blivit ett offer för Gösta Bohmans demagogi. Det bedrivs i dag ingen återhållsam finanspolitik utan en våldsamt slösaktig finanspolitik, där budgetunderskottet, som i januari troddes bli 15 miljarder, nu är över 30 miljarder och lär bli 40. Problemet är att alla dessa pengar i varje fall inte ännu har givit något utbyte åt människorna i detta land. Nu lovar Axel Kristiansson att avskaffandet av arbetsgivaravgiften den I juli skall medföra en sänkning av priserna med 0,5 96. Men det blir inte så. Avgiftens avveckling skall ju uträtta helt andra saker. Den skall öka sysselsättningen och förbättra näringslivets lönsamhet. Det är löften som regeringen ger till de anställda och till företagen. Men det går inte ihop. Denna avgift är inte någon galten Särimner, som går att slakta hur många gånger som helst och använda till helt motsatta ändamål.

Jag tror att en oro börjar gnaga hos centern över att denna politik kanske leder åt alldeles fel håll. Jag tycker att jag spårar det hos Axel Kristiansson.

Allt det här får ni vara med om. Det är det pris ni betalar för denna märkliga regeringssamverkan.

Herr talman! Herr Feldt oroar sig nu inte bara för den ekonomiska utvecklingen, utan han oroar sig också för centerpartiet, och den omtanken borde jag kanske vara tacksam för. Det var ett väldigt underligt resonemang herr Feldt förde. Avskaffandet av arbetsgivaravgiften kan inte sänka några priser, för den åtgärden vidtas ju för att förbättra lönsamheten, säger han. Då talar väl herr Feldt mot bättre vetande. Det finns ingen möjlighet att följa hur ändringar av arbetsgivaravgiften — det må vara uppåt eller nedåt — i det ena eller andra läget leder till det ena eller det andra resultatet. Men klart är väl ändå att om en pressad bransch som 1. ex. handeln — herr Feldt har själv sagt att den är pressad — får en sänkning av kostnadsläget, måste det innebära att om icke prisnivån sjunker så kommer den i varje fall att stiga mindre än den annars hade gjort. Detta är inte heller oväsentligt för konsumenterna. Herr Feldt har ännu inte försökt att på något sätt bevisa sitt påstående att pengarna hamnar i fickorna på företagare och kapitalägare. Det är ett allmänt påstående som görs och ingenting annat. Herr Feldt hade haft tid att bevisa vad han sagt.

Herr talman! Förra året blev ett magert år för de svenska löntagarna. För första gången sedan vi senast hade en borgerlig regering sjönk den reala lönen efter skatt med omkring 3 26 för den genomsnittlige industriarbetaren. Det som löntagarnas organisationer förhandlade fram efter att ha stått på randen tillen storkonflikt åt regeringens inflationspolitik snabbt upp. Med upprepade devalveringar, höjd moms och en slapp prispolitik drev regeringen tillbaka löntagarnas standard. En viktig uppgift i årets avtalsrörelse blev att finna ett skydd mot fortsatta prishöjningar, liksom det blev en viktig uppgift att med låglönesatsningar söka vrida till rätta de orättvisa fördelningseffekter som regeringens skatteomläggning för 1978 innebär. Förväntningarna inför årets avtalsrörelse var inte höga. Det kan de inte vara när produktionen stagnerar, när det knappast finns något att fördela. Men vi nådde två viktiga mål: att få en garantiregel mot prishöjningar och att slå tillbaka Arbetsgivareföreningens försök att undergräva den solidariska lönepolitiken. I samband med uppgörelsen uttalade parterna att vi gjort vårt för att värna samhällsekonomin. Nu ankom det på regeringen att vidta åtgärder. Från LO sidan menade vi att prisstopp och någon form av stöd till barnfamiljerna skulle vara lämpligt. SAF gick ut med krav på en drastisk sänkning av arbetsgivaravgifterna. Regeringen konstaterade att uppgörelsen låg inom den samhällsekonomiska ramen. Ekonomiministern vitsordade vid flera tillfällen det ansvar som parterna hade tagit i ett svårt ekonomiskt läge. Men strax efter kom det nya sveket, riktat mot de löntagare som strax innan fått en klapp på axeln av olika regeringsrepresentanter. Den förre statsministern fick ett gott råd av sin företrädare när han valdes till partiledare: Lyssna till rörelsen! Den nye regeringschefen tycks också ha fått råd, inte offentligt, men lydelsen är sannolikt: Lyssna till Arbetsgivareföreningen! Men fackföreningsrörelsen skall man bara tala till!

Fackföreningsrörelsen delar inte regeringens samhällssyn. Det hindrar inte att vi, på samma sätt som med Arbetsgivareföreningen, vill stå ”på talefot” med varandra. Vi ställer därför upp på samtal med regeringen eller enskilda statsråd. Men då skall det gå just till, vi vill inte bli utsatta för några ohederliga grepp i fortsättningen. Svensk fackföreningsrörelse, inbegripet mig själv, protesterar bestämt mot regeringens förslag att sänka arbetsgivaravgiften. LO:s representantskap tog vid sitt årsmöte den 27 april ett uttalande med följande innebörd: Genom regeringens beslut slöts avtalet på falska förutsättningar. Fackföreningsrörelsen vädjar till riksdagen att inte anta det på följande grunder: 1. Det finns inga garantier för att sänkta arbetsgivaravgifter leder till dämpade prishöjningar. 2. Årets avtalsrörelse är ännu inte avslutad. Uppgörelsen mellan LO/PTK och SAF är bara preliminär. Det är den även i dagens läge. Den offentliga sektorn är ännu inte klar. De lokala förhandlingarna har på många håll ännu inte börjat. 3. Arbetsgivaravgifterna har tidigare räknats av mot befintligt löneutrymme vid de tillfällen när vi har träffat uppgörelser. Nu sker avräkning nummer två. Regeringen ger pengarna till arbetsgivarna, oavsett vad Axel Kristiansson hävdade i sitt inlägg från den här talarstolen. 4. Med sin åtgärd har regeringen satt sitt förtroende på spel och utmanat löntagarna. En sådan politik innebär för framtiden att ingen kan lita på någon. Den gamla modellen, där de inblandade stått för sitt ord, uppluckras nu genom regeringens beteende. I stället för sänkt arbetsgivaravgift krävde representantskapet åtgärder i form av höjning av barnbidragen och sänkning av priserna på baslivsmedel för att lindra barnfamiljernas utsatta situation. Kraven har senare preciserats i den socialdemokratiska partimotionen. Det som har hänt sedan den 27 april ändrar inte på den bedömning som gjordes då. Jag vill hävda att kraven snarare stärkts. Vi har ett kraftigt omslag i handelsbalansen. Det beror bl.a. på en kraftig sänkning av importen till följd av den minskade köpkraften. Det finns nu plats för en efterfrågestimulans. En sådan skulle ha två syften: 1. Den skulle stimulera hemmamarknaden. Vi ser nu med stor oro på hur krisen inte bara hotar exportbranscherna, även handeln och andra servicenäringar får det allt kärvare. 2. Den skulle, genom att ge de mest utsatta ett köpkraftstillskott, bidra till en rättvisare fördelning. En generell åtgärd som arbetsgivaravgiftssänkning är både dyr och felriktad. Man når exempelvis inte på något sätt barnfamiljerna, annat än med förhoppningar om att denna generösa arbetsgivarinställning skall komma de unga familjerna indirekt till del genom vad man kallar en dämpad prisutveckling. Om riksdagen antar utskottets majoritetsförslag om sänkta arbetsgivaravgifter, tar den på sig ett tungt ansvar. Den respekt för givna förutsättningar, som är en grund för avtalsrörelsen, skadas för framtiden. Klassklyftorna ökas ännu mer, vilket skadar samhällssolidariteten. Det framgår nu att det finns en positiv restpost i bytesbalansen som kan beräknas till 7,5 miljarder för 1977. Den består dels av förskjutningar i handelskrediterna, vilket givetvis inte innebär någon extra inkomst för Sverige, dels av en statistisk underskattning av den faktiska exporten. Några säkrare uppgifter om restpostens innehåll har man inte; detta skall man nu försöka klarlägga i en utredning. Från fackföreningsrörelsen är vi angelägna om att snart få besked från ekonomiministern om restpostens innehåll. Om vi har ett mindre bytesbalansunderskott än vi tidigare trott, så reser det en rad frågor, bl.a.: Är exporten större än vad som framgått av underlaget för den ekonomiska politiken? I så fall, är inte produktionen eller förädlingsvärdet också större? Borde inte en sådan slutsats innebära en högre produktivitet än vad som har antagits? Jakande svar på de här frågorna — innebär det inte att också vinstnivån har underskattats? Svaret på dessa frågor behövs för att man skall kunna bedöma utgångspunkterna för den ekonomiska politiken. De skulle också ha behövts inför våra bedömningar av årets avtalsrörelse. Det är centrala frågor för den ekonomiska politiken och för de fackliga övervägandena. Särskilt i tider med vikande reallöner måste kravet på ett riktigt beslutsunderlag ställas högt. Över regeringspolitiken — bl.a. på det ekonomiska fältet som vi nu diskuterar — vilar, tycker jag, en stämning av ”efter oss syndafloden”. Under pressen från avtalets garantiregel har prisövervakningen skärpts. Tillsammans med en lugnare internationell prisuppgång och sjunkande försäljning i handeln bör det kunna dämpa prishöjningarna i förhållande till förra året. Men om vi ser mot 1979, finner vi att det föreligger stora risker för en ny prisexplosion. För innevarande år visar överslagsberäkningar att sysselsättningen i det svenska näringslivet kommer att minska med 50 000-60 000 personer. För att hindra att den totala sysselsättningen sjunker måste den offentliga sektorn öka sin sysselsättning lika mycket. Det råder inget tvivel om att det finns behov av en ökning av minst den omfattningen. Men frågan är: Vill regeringen genomföra en sådan? Och hur skall man i så fall skapa förutsättningar för en sådan expansion? Herr talman! För andra året i rad riskerar nu de stora löntagargrupperna att få vidkännas en standardsänkning. Den återhållsamhet som regeringen vädjat om i landets svåra ekonomiska läge har ensidigt fått iakttas av löntagarna. Med den kompletteringsproposition som nu behandlas sker en ytterligare omfördelning — regeringen ger löntagarnas pengar till arbetsgivarna!

Herr talman! När riksdagen för precis ett år sedan diskuterade den ekonomiska politiken var läget för vårt land betydligt allvarligare än i dag.

De åtgärder som regeringen vidtog och som på kort sikt alltså nödvändigtvis medverkade till en högre inflationstakt-har nu börjat ge synbarliga resultat. Inflationstakten har bromsats upp, handelsbalansen har under våren nästintill dramatiskt förändrats i positiv riktning. Många tecken tyder på att devalveringen har lyckats. Kronan ligger stabil i sin korg med drygt 9 96 lägre värde än före augustidevalveringen förra året. Mot bakgrund härav är det närmast ofattbart att oppositionen framhärdar i att underkänna allt vad regeringen har uträttat. Det konstateras i den socialdemokratiska reservationen att ”regeringen misslyckats på praktiskt taget samtliga områden”. I dag har vi fått höra om en otroligt ineffektiv näringspolitik, om att reaktionen sticker upp sitt fula tryne, att social nedrustning förbereds. Det är en oförsynthet utan like när Kjell-Olof Feldt dessutom står här i riksdagen och påstår att moderaterna fröjdas över att grupper av människor får det sämre. Kjell-Olof Feldt borde skämmas. Det går knappast att med bevarad trovärdighet inbilla svenska folket att regeringen är så inkompetent att allt den företagit sig är felaktigt, samtidigt som människor själva kan skymta en ljusning. För socialdemokraterna tycks kritiken och skället ha blivit ett självändamål. Man förefaller vilja göra Sverige till ett Skälland, ett namn som jag annars trodde var reserverat för vårt danska broderfolk. När man studerar den socialdemokratiska partimotionen med anledning av kompletteringspropositionen, liksom reservationen till finansutskottets betänkande, får man alltså med ljus och lykta leta efter något positivt om regeringen, eller den borgerliga regeringen som man ännu ett och ett halvt år efter regimskiftet alltjämt envisas kalla sina efterträdare på taburetterna. Devalveringen är man alltjämt skeptisk till, även om kritiken i ljuset av påvisade positiva resultat inte är lika onyanserad som tidigare. I reservationen sätter man upp fem punkter som mål för den ekonomiska politiken: arbete åt alla, en rättvis fördelning av välfärden, en återställd balans i utrikesbetalningarna, en socialt och ekonomiskt balanserad tillväxt samt en markant dämpning av prisstegringarna. Det är lätt att instämma i den målsättningen men också att påvisa att regeringen är på rätt väg när det gäller att uppnå de målen. Prisstegringarna har redan dämpats, och det finns god anledning förmoda att den trenden håller i sig. Balansen i utrikesbetalningarna går åt rätt håll, men de sifferuppgifterna har Björn Molin redan redogjort för, varför de här inte behöver upprepas. Beträffande den första punkten i målsättningen, arbete åt alla, så har som alla vet regeringen här gjort en satsning som kommer alla tidigare jämförelser att förblekna. Det är då förvånande och knappast hederligt av socialdemokraterna att påstå att regeringen medvetet vältrar över problemen på de vanliga löntagarna för att öka, som man säger, kapitalägarnas inkomster. De allra flesta begriper säkerligen att de vidtagna åtgärderna, såsom sänkning av löneskatten, devalveringarna och företagsstöden, har till enda syfte att värna om sysselsättningen och därigenom hela folkets välstånd. Ingen regering med självbevarelsedrift skulle drömma om att föra en politik som ensidigt gynnade 300 000 företagare på 4,5 miljoner löntagares bekostnad. I verkligheten har vi i vårt land en nästan unikt jämn inkomstfördelning, där utvecklingen varit särskilt märkbar sedan 1960-talets början. När socialdemokraterna nu kräver ökade insatser på forskningens område, är man som vanligt motsägelsefull, eftersom man inte är beredd att ge de för forskningsuppgifter lämpade människorna sådana ekonomiska villkor att de tycker att det är mödan värt att kosta på sig en lång, dyrbar utbildning. Kvalificerade, välutbildade människor har i dag 20-30 26 lägre reallön efter skatt än för 10 år sedan. Risken för en begåvningsavtappning till utlandet får heller inte nonchaleras. Beträffande det statliga stödet till företag i svårigheter kan det vara skäl att erinra om att det inte var så rasande länge sedan den socialdemokratiska företagsfilosofin gick ut på att företag som inte kunde betala konkurrenskraftiga löner skulle läggas ner och arbetskraften föras över till de företag som kunde betala bättre. I den socialdemokratiska reservationen heter det bl.a. att ”i motsats till vad regeringens politik innebär bör politiken syfta till ett förtroendefullt och konstruktivt samarbete mellan olika grupper i samhället”. I själva verket har ju just regeringspolitiken syftat till ett sådant samarbete, och i vår har man kunnat konstatera att utvecklingen går åt rätt håll. En ansvarsfull avtalsrörelse har nu följts av en jordbruksuppgörelse som också vittnar om att man haft full förståelse för betydelsen av en dämpad och lugn prisutveckling. När det gäller jordbrukspriserna har socialdemokraterna velat gå en annan väg. I det i och för sig vällovliga syftet att vinna nya proselyter föreslår man i stället väsentligt ökade subventioner på baslivsmedlen mjölk, nötkött, ost, bröd och mjöl. De nuvarande livsmedelssubventionerna på över 3,5 miljarder skulle därmed öka med 850 miljoner. Subventionerna på livsmedel, och speciellt då på mjölken, är i nuvarande läge ofrånkomliga, men man bör enligt mitt förmenande vara mycket restriktiv när det gäller att bygga ut systemet, som är förknippat med en del nackdelar. Det gör mottagarna beroende av staten. Har subventioner väl införts är de svåra att avveckla. Människor får en felaktig bild av de verkliga produktionskostnaderna, och man döljer inflationen genom att i stället ta ut kostnaderna i skatt. Behövs det framöver ett ökat stöd till speciellt barnfamiljerna, och det har finansutskottet ingalunda uteslutit, kan och bör det enligt min uppfattning ske annorledes än genom ökade livsmedelssubventioner. Även om vår ekonomiska situation är gynnsammare än för ett år sedan, måste vi också ha klart för oss att de senaste decenniernas snabba tillväxt inte kommer att kunna fortsätta i oförändrad takt. Eftersom den ständigt ökande gruppen pensionärer är försäkrad mot en sänkning av realinkomsten, blir det de yrkesverksamma människorna som kommer att få se sin standardutveckling krympt. Mot bakgrund härav kan man verkligen fråga sig om viljan att avstå ytterligare löneutrymme till kollektiva löntagarfonder blir särskilt stor. Jag tillåter mig att tvivla på det, och jag konstaterar att jag uppfattade det som om Gunnar Nilsson i sitt anförande inte med ett enda ord nämnde löntagarfonderna. Som vanligt, finns det nästan anledning säga, har socialdemokraterna i sin partimotion och utskottsreservation näst intill bara perifert berört de kommunala ekonomiska problemen. Den kommunala verksamheten omsluter driftbudgetmässigt mer än 100 miljarder, och när det gäller kapitalbudgeten ligger summan någonstans mellan 15 och 20 miljarder årligen. Det är verkligen tal som inger respekt och borde motivera en långt mer ingående debatt här i riksdagen än vad som brukar vara fallet. Vare sig det sägs ut eller ej torde väl alla vara ense om att den kommunala konsumtionsökningen, som 1977 blev närmare 5 96 och i år väntas bli något över 4 96, ligger en bra bit över vad som kan betraktas som samhällsekonomiskt godtagbart. Volymens expansion måste bromsas upp, och en viss uppbromsning har också redan skett. Enligt min uppfattning borde konsumtionsökningen de närmaste åren i stort sett begränsas till de två procent som tas i anspråk för att fullfölja riksdagens tidigare beslut om utbyggnaden av barnomsorgen och äldrevården. En sådan relativt sett kraftig uppbromsning är kanske inte realistisk att tro på, men om man hamnar på en ökning på omkring tre procent borde detta, enligt min uppfattning, kunna betraktas som en acceptabel kompromiss. Om man betraktar den kommunala ekonomins plus och minus, så framgår det att situationen har förbättrats sedan i vintras. Minusposterna, en relativt svag skatteunderlagsutveckling och en för långsam volymuppbromsning, finns kvar medan ett antal plusposter tillkommit sedan i vintras. Hit kan då räknas att löneutvecklingen med ganska stor säkerhet blivit något lägre än vad landsting och kommuner räknat med i sina långtidsplaner och budgetberäkningar. Inflationstakten kan i bästa fall nedbringas till 7 å 8 26, och en lägre kostnadsökning kan man väl knappast ha inkalkylerat på kommunalt håll. Till plusposterna hör givetvis också avskaffandet av den alimänna: För innevarande år torde man kunna räkna med ett visst överskott för kommunerna, medan 1979 blir besvärligare då uppbromsningen av skatteunderlagsökningen för 1977 års inkomster gör sig gällande. Slutet av juli i år blir en spännande tidpunkt för landsting och kommuner, för då publiceras taxeringsutfallet för 1977. Man får vara klar över att stora lokala variationer i skatteunderlagsutvecklingen är att vänta beroende på hur sysselsättningssvårigheter har drabbat olika regioner. Det är då också värt att notera att skatten på ersättningen vid arbetslöshet liksom vid sjukdom går direkt till statskassan och inte kommer landsting och kommuner till godo. Kraven på kommunala engagemang för att motverka ungdomsarbetslösheten kommer givetvis också att belasta kommunernas ekonomi. Tumregeln borde vara att den offentliga sektorn å ena sidan vid svag utveckling inom industrin skall kunna suga upp en del arbetskraft, precis som skett nu, medan å andra sidan återhållsamhet i fråga om kommunal expansion måste till under en högkonjunktur. Med det sagda har jag velat understryka hur oerhört viktig den kommunala sektorn är för vårt lands ekonomi och också hur betydelsefullt det är att riksdagen ägnar problemen största uppmärksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Knut Wachtmeister sade att jag borde skämmas. Jag undrar om herr Wachtmeister förstår vad jag talat om över huvud taget. Vad är det moderaterna sätter främst som mål för sin politik? Vi kan avläsa det i det som nu händer. 1. Det gäller höjd lönsamhet för företagen. Då säger Knut Wachtmeister indignerat: Skulle någon kunna tro att vi vill gynna 300 000 företagare på 4,5 miljoner löntagares bekostnad? Men det är ju det som sker — 15 miljarder mer för företagen, 2 000 kr. i sänkt levnadsstandard för metallarbetaren. 2. Den viktigaste reformen är sänkta marginalskatter. Vem tjänar på det, herr Wachmeister? Är det låginkomsttagarna och pensionärerna som skall dra nytta av detta? 3. Matpriserna får inte sänkas enligt Knut Wachtmeister. Han säger att motiveringen är att det skulle dölja de verkliga kostnaderna för konsumenterna. Nej, herr Wachtmeister, ingenting kan dölja det faktum att matpriserna stigit med 25 5» på ett år, trots att det finns subventioner av baslivsmedel. Jag är rädd för att Knut Wachtmeister måste ha mycket dimmiga begrepp om hur vanligt folk har det i det här landet, om han tror att de inte insett hur kostnaderna utvecklas. Moderaterna säger: De offentliga utgifterna måste hållas tillbaka — eller sänkas, eller vad man nu kallar det. Motivet är klart: utrymme måste skapas för sänkta skatter. Där ser vi moderaternas framtidssamhälle: sänkta marginalskatter betyder sänkta skatter för folk som har relativt höga inkomster — det kan aldrig bli på annat sätt. Och detta skall alltså betalas med sämre social trygghet — för vad annat är det ni kan åstadkomma? Vi skall alltså få ett samhälle där det finns pengar för konsumtion av prylar, av fritidshus, av materiellt välstånd för dem som redan har det ganska bra. Vi är redan en god bit på väg — se på utvecklingen av markoch fastighetspriser, vad som händer på konstauktioner osv. Folk med pengar kan använda dem. Och betalningen — den kommer via attackerna mot det sociala reformsystemet, den inledda sociala nedrustningen. Det är försämrade sjukvårdsförmåner och högre kostnader för pensionärerna för att få litet hjälp och vård hemma. Det är de små sakerna, Knut Wachtmeister, som räknas här i livet för de människorna. Och det är för deras skull jag är beredd att stå och ta emot glåpord av Knut Wachtmeister.
Herr talman! Den viktigaste reformen är enligt vårt program att sänka marginalskatterna, säger Kjell-Olof Feldt. Nej, vi säger att det är en viktig reform, för den bidrar till lägre inflationstakt, som gynnar hela vårt folk, inte minst dem som har de lägsta inkomsterna. Socialdemokraterna återkommer ständigt med påståendet att indexreglering av skatteskalorna medför en skattesänkning. I själva verket vet Kjell Olof Feldt lika bra som jag att det inte är på det viset, utan det gäller en uppbromsning av skattehöjningarna. Kjell-Olof Feldt talar om konstauktioner och att det kan löna sig att köpa sådana saker i stället för att spara. Men det är ju just det vi velat motverka genom det värdesäkra lönsparandet, som riksdagen fattade beslut om i måndags. Kjell-Olof Feldt säger sedan att han gärna tar emot glåpord av mig för att försvara de små i samhället. Men vem vardet, Kjell-Olof Feldt, som kom med glåpord? Vem talade om ”reaktionens fula tryne”? Kjell-Olof Feldt blev i debatten tidigare liknad vid en klok hund. Det förefaller som om den kloka hunden i dag fått en släng av rabies, som bl.a. tar sig uttryck i'att man biter vilt omkring sig. Kjell-Olof Feldt försöker söndra och härska, men i det fallet är han inte någon Ludvig XI. Skall han försöka söndra och härska bör han använda hederliga metoder.
Herr talman! Jag är tydligen ett vandrande menageri — så många djur och människor som jag under den här debatten hunnit ta gestalt i. Jag känner mig mer kluven och splittrad än vad Knut Wachtmeister kan ha en aning om. T. o. m. galen blev jag på slutet. Jag trodde faktiskt inte att Knut Wachtmeister kände sig träffad av min beskrivning av ”reaktionens fula tryne”. Jag tycker inte det uttrycket passar in rent estetiskt på herr Wachtmeisters fysionomi. Men herr Wachtmeister och jag förstår inte alls varandra, i varje fall tror jag att vi står mycket långt ifrån varandra när det gäller den verklighet vi talar om. Låt oss ta detta med de sänkta marginalskatterna.

Det här går i och för sig igenom i den allmänna argumenteringen från denna regering. Man sätter in hårda stötar mot människornas levnadsstandard och trygghet. Man åstadkommer arbetslöshet och oro för framtiden. Sedan kommer frågan: Vilken är belöningen? Varför skall människor acceptera allt detta? Jo, så småningom skall friden återvända. Via visheten och klokheten hos dem som leder våra storföretag och de som äger dem skall investeringarna växa fram, produktionen öka, priserna sänkas och lyckan vara där. Det är bara det att uppfyllandet av era löften alltid ligger runt hörnet; det kommer alltid efteråt, medan de hårda kraven, de ingrepp som drabbar människorna, är omedelbara, konkreta och påtagliga. Just nu diskuterar vi det val som denna riksdag kan träffa mellan att ytterligare öka den allmänna utspridningen av pengar till företagen och konkreta, påtagliga åtgärder som skulle ge effekt både när det gäller sysselsättningen och när det gäller att göra vardagen litet lättare för människorna. Då återvänder man till detta allmänna tal. Vänta bara, säger man, tills företagen väl bestämmer sig för att det är förenligt med deras intressen att hjälpa människorna — då kommer de också att göra det! Jag har uttryckt min bestämda uppfattning, att moderaterna här leder regeringen på en väg, där det är de många människorna som kommer att få betala.
Herr talman! Först till marginalskatterna! Gå ut, Kjell-Olof Feldt, och fråga de vanliga löntagarna vad de tycker om marginalskatterna! Läs vad TCO sade om 1972 års skatteutredning! TCO ville där gå längre i marginalskattesänkning. Det måste löna sig att arbeta, Kjell Olof Feldt. Beträffande pensionärerna har riksdagen beslutat att deras standard icke skall sänkas; vi har beslutat att folkpensionerna skall vara inflationsskyddade. Vi förstår inte varandra, Kjell-Olof Feldt, och jag beklagar att vi genom dagens debatt inte kommit närmare varandra. Benämningen den kloka hunden har inte jag hittat på; det är en uppsatt socialdemokrat som givit Kjell-Olof Feldt den ”hedersbenämningen”.

Herr talman! Det finns en betydande samstämmighet i de många rapporter, analyser och prognoser om den ekonomiska utvecklingen i Sverige som publicerats under den senaste tiden av forskningsinstitut, organisationer, banker och internationella organ. De är alla försiktigt optimistiska, även om graden av tillförsikt varierar. De pekar alla på en förbättring — somliga talar om en svag förbättring, andra om en något snabbare och starkare. De talar om en svag ökning av tillväxten, om en fortsatt låg privat och en fortsatt hög kommunal konsumtion, om låga investeringar och kraftiga förbättringar av handelsbalansen och om en klar dämpning av prisstegringarna. Jag kan citera en sammanfattning: ”En konjunkturuppgång är alltså på väg, så långt är alla överens. Men den går sakta och börjar från en ovanligt låg nivå. Den internationella konjunkturen förbättras endast långsamt, och detta begränsar våra möjligheter till en snabb återhämtning. Det väsentliga är dock att vi nu — genom en lyckad devalvering och ett återhållsamt löneavtal — lyckats justera vårt kostnadslä Finansutskottets majoritet tycks ha ungefär samma uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. Man noterar förbättringarna under de gångna månaderna. Man ser ljusa inslag i bilden framöver, men man betonar också problemen och svårigheterna. Finansutskottets minoritet tecknar en helt annan bild, denna gång liksom tidigare. Så långt är oppositionen konsekvent. Vad som än händer i den ekonomiska utvecklingen, vilka beslut som än fattas så heter det: Regeringens ekonomiska politik har misslyckats på praktiskt taget samtliga områden. Man talar om försvagning, om snabbt växande problem, om ökade ekonomiska och sociala klyftor, om en nära nog katastrofal försämring, OSV. Jag både hoppas och tror att nuvarande regeringspartier kommer att bilda regering under flera perioder. Men jag måste säga att jag också hoppas att de inte kommer att bilda regering under så många årtionden att de riskerar att drabbas av samma självgodhet, samma sätt att fördöma allt som andra människor och partier gör och samma sätt att dölja och förvränga fakta som tycks ha drabbat det tidigare regeringspartiet. Jag skall tala om i första hand två saker, nämligen om offentliga finanser och om skatter. Det reviderade budgetförslaget innehåller en rad förändringar på både inkomstoch utgiftssidan jämfört med det ursprungliga budgetförslaget. Då det gäller inkomstsidan är det framför allt den allmänna inkomstutvecklingen i samhället och avskaffandet av den allmänna arbetsgivaravgiften som motiverar nya beräkningar. Båda sakerna medför en försvagning av budgetens inkomstsida. Den allmänna arbetsgivaravgiften betyder för 1978/79 3,4 miljarder, inte 4 miljarder, som oppositionen har fått för sig. Det är en betydande minskning av statsinkomsterna. Men om beslutet får avsedd effekt, nämligen att påverka vår kostnadsnivå och stimulera till ett mera normalt resursutnyttjande i vår ekonomi, är det väl använda pengar. Det bidrar till att förbättra sysselsättningen och därmed människors trygghet, och det medför en framtida förstärkning av statsfinanserna. Oppositionen vill bevara denna avgift. Självfallet — höga löneskatter är ju en huvudlinje i socialdemokratisk politik. Socialdemokraternas väg att förbättra vårt konkurrensläge, att sälja mera varor genom att höja priserna, är åtminstone originell. Genom en 4 96 högre avgift och 15 96 högre växelkurser skulle vi kunna sälja mera! Men var skulle vi ha lyckats bättre? Det är väl ändå så att ett huvudskäl till att det nu finns en del ljusa inslag i den ekonomiska bilden är att vi har förbättrat vårt kostnadsläge. Socialdemokraterna har lagt fram en rad förslag om nya inkomster och utgifter. De resulterar, säger man, i ett budgetunderskott på knappt 38 miljarder, kanske 35-36 i stället för närmare 42. Det är verkligen att — som det med orätt heter om det ursprungliga förslaget men som man med rätta kan säga om detta alternativ — ”ge en missvisande bild av den statsfinansiella utvecklingen”. En närmare granskning av effekterna för 1978/79 visar bl.a. följande: Inkomsterna för allmän arbetsgivaravgift och för inflationsskyddade skatteskalor bör beräknas till andra belopp. Kostnaderna för energipolitik har man i vanlig ordning räknat fram litet för snabbt. Från sakliga och tekniska utgångspunkter kan man ifrågasätta om en del av de många skattehöjningarna verkligen kan ge effekt redan 1978/79. Jag noterar att man utlovar — utan att räkna in den — ännu en skattehöjning i samband med en kommande skatteomläggning. Och man är medveten om att man kanske bör tänka på kommunerna då man vill höja deras löneskatter.

Herr talman! Försvaret för de sänkta arbetsgivaravgifterna går ut på att denna åtgärd skall skapa större sysselsättning och ge lägre priser. Förutom att avgiftssänkningarna inte kan göra bådadera — pengar som används för löner kan inte användas för att sänka priserna — tyder allt på att sänkningarna inte gör någotdera. För vad händer? Jo, företagens finansiella sparande ökar i år, som jag påpekade, med 15 miljarder kronor. Det är pengar som inte används till någonting. De ligger sysslolösa. Eller rättare sagt: De lånas ut till bankerna, där riksbanken sedan med stort besvär lånar tillbaka pengarna till staten. Det är rena rundgången. Jag har liknat de här 15 miljarderna vid en bomb av överlikviditet som kan explodera i en nära framtid. Men då blir det inte sysselsättning utan inflation och kostnadsökningar för alla. Ingemar Mundebo får nu varningar från alla håll om riskerna med den här politiken. Tar han inget intryck av de här varningarna? Det är en ganska allvarlig fråga. Tänk er att Ingemar Mundebo och folkpartiet går med på Gösta Bohmans krav att arbetsgivaravgiften skall sänkas ytterligare den 1 januari 1979. I långtidsbudgeten redovisas nu ett långsiktigt underskott på 40 milj.kr. Det är en varningssignal, säger Ingemar Mundebo. På lång sikt borde därför Ingemar Mundebos hela politik inriktas på att sänka det här underskottet på 40 miljarder. Min fråga är: Lovar Ingemar Mundebo att i nästa budget, den för 1979/80, skall underskottet bli lägre än de 40 miljarder som enligt regeringen inte är acceptabelt på längre sikt? Sedan är det värt att notera, herr talman, att den enda reform Ingemar Mundebo talade om var sänkta skatter. Sänkta marginalskatter är en av de mest angelägna rättvisereformerna, sade Ingemar Mundebo. Jag kan tänka mig flera skäl för att sänka marginalskatterna, men jag skulle aldrig drömma om att försöka slå i folk att det är av rättviseskäl jag vill sänka marginalskatterna. Men driv kravet på 50 26 marginalskatt, Ingemar Mundebo, för det betyder att de sociala reformer som ni har utlovat förvandlas till det som redan har inträffat! Reformen för kvinnorna gällde kortare arbetstid för dem som har råd att stanna hemma. Nu skymtar sämre sjukvårdsförmåner och sämre villkor för pensionärerna. Finns det hos folkpartiet inte längre någon känsla för att rättvisa också gäller något annat än marginalskatterna? Nej, här har det gamla folkpartiet, Bertil Ohlins konservativa parti, kommit tillbaka. Jag antar att Ola Ullsten får anledning att redovisa vart hans parti är på väg.

Herr talman! Mot bakgrund av att finansutskottet stödde sig på budgetministerns resonemang om att en fortsatt kommunal expansion inte var förenlig med samhällsekonomins krav och att betydande nedskärningar måste komma till stånd ställde jag ett par frågor till budgetministern, som han väl åtminstone indirekt har besvarat i sitt anförande. Nog måste det väl vara något av en felsyn att så hårt markera åtstramningen just på den kommunala sektorn, som framför allt har att svara för den kollektiva samhällsservicen? Då kommer, såvitt jag förstår, åtstramningen att i första hand drabba de grupper som redan nu har det svårt. Man kan ställa frågan vilka det är som bäst behöver den kommunala servicen, med utbyggd barnomsorg och mycket annat, och vilka grupper i samhället som kan klara sig den servicen förutan eller med vissa indragningar i den. Jag tycker inte att frågeställningarna är besvarade när det gäller vilka betydande nedskärningar som budgetministern anser kan förekomma utan att det får allvarliga sociala konsekvenser. Budgetministern förbigår också helt frågan om de sysselsättningspolitiska konsekvenserna vid en nedskärning i kommuner och landsting. Jag vill då bara erinra om att såväl sysselsättningsutredningen som andra utredningar har räknat med att det är just på den offentliga sektorn, bl.a. i kommuner och landsting, som en rad av de nya jobben skall komma. Men hur går det med dem om man skall bedriva den åtstramningspolitik mot kommuner och landsting som det här är fråga om?
Herr talman! Jag har lyssnat på alla synpunkter, både i denna debatt och i andra debatter som jag åhört, och jag har även tagit del av de synpunkter som vi möter exempelvis i de ekonomiska rapporterna. Det har då varit intressant att kunna konstatera att det råder en tämligen hög samstämmighet i bedömningen, att vi genom devalvering, återhållsamma löneavtal och sänkta löneskatter har fått ett kostnadsläge som ger oss väsentligt bättre möjligheter att konkurrera ute på världsmarknaden. Under de gångna månaderna har vi också kunnat konstatera hur industrins orderläge i väsentliga avseenden har förbättrats. Detta är alltså fakta. Var och en som har försökt sälja borde kunna tänka sig att det måste vara lättare att göra det om man kan göra det från den utgångspunkten, att de egna priserna nu är ungefär 20 96 lägre än vad de skulle ha varit om vi inte hade sänkt löneskatter och förändrat växelkurser. Kjell-Olof Feldt menar att jag i den här debatten, den 2 juni, skall ta ståndpunkt till bl.a. vilka ekonomisk-politiska åtgärder som regering och riksdag bör stanna för hösten 1978. Men den bedömningen bör rimligen utgå från det ekonomiska läge som vi befinner oss i då och från det behov av insatser som då eventuellt kan finnas. Så stelbent skall väl inte en ekonomisk politik vara att man fyra månader i förväg i en debatt skriver ut ett recept och säger: Så här skall receptet se ut! Ännu mindre skall vi i den här debatten göra upp den statsbudget som kommer att redovisas inför riksdagen i början av januari 1979.

Min ambition är därför att presentera en budget som så långt som möjligt kan klara den målsättningen med så lågt budgetsaldo som möjligt. Men om kampen för sysselsättningen skulle kräva ytterligare insatser är jag beredd att pröva också den kostnaden. Vidare har jag varken i denna eller i andra debatter speciellt markerat den kommunala sektorn. Jag talar genomgående om den offentliga sektorn. Att det stundom mer handlar om den kommunala sektorn än om den statliga beror helt enkelt på att den statliga konsumtionstillväxten ligger på ungefär noll, medan den kommunala under de gångna åren legat på 4-5 96. Det finns starka samhällsekonomiska och kommunalekonomiska skäl som talar för att den kommunala konsumtionstillväxten borde ligga på en lägre nivå. Jag har sagt att det är möjligt att tillgodose höga krav på väsentliga samhällsområden också med en lägre konsumtionstillväxt än den nuvarande. Slutligen: jag talar inte enbart för sänkta marginalskatter. Framför allt uttryckte jag alldeles klart att jag inte vill fixera debatten till några procentsatser. Jag talade om reformer inom hela vårt skattesystem, framför allt inom inkomstskattesystemet.

Kan vi alltså få ett bättre inkomstskattesystem, då har vi genomfört en reform som är av största betydelse för många människor i detta land.

Herr talman! Ingemar Mundebo tar på sig statsmannakostymen. Det kan inte begäras av honom att han skall ha några stelbenta ståndpunkter hela fyra månader innan den ekonomiska politiken på nytt skall fastställas. Jag förstår att herr Mundebo är tyst på den punkten. Det är nämligen bara en enda slutsats som är möjlig: Om regeringen skall genomföra sina planer på ytterligare skatteoch avgiftssänkningar, utan att detta leder till en rent katastrofal statsfinansiell situation, måste stora skattehöjningar genomföras för andra grupper. En momshöjning är helt enkelt oundviklig, och det tror jag Ingemar Mundebo inser. Nu frågade jag inte efter några specifika åtgärder. Jag frågade: Vilken är folkpartiets viljeinriktning? Vartill syftar ni och regeringen med finanspolitiken och budgeten i framtiden? Vill ni långsiktigt minska statens budgetunderskott? Vi vet alla vilken enorm betydelse detta har för både den ekonomiska och den sociala utvecklingen, för kommunernas möjligheter att undvika skattehöjningar, för möjligheterna att åtminstone göra de elementära insatserna för att klara människors trygghet och sociala villkor. Gör vi inte det, då är alternativet också klart: det blir fortsatt inflation och fortsatta kommunala skattehöjningar — och moderaternas planer på social nedrustning kommer att genomföras, därför att de blir nödvändiga. På denna grundläggande fråga har folkpartiet inget annat svar än att deras sociala reform, som de nu planerar för, innebär sänkta marginalskatter. Jag sade tidigare att folkpartiet hade fastnat i den moderata fällan. Men det verkar som om denna fälla har gillrats gemensamt av folkpartiet och moderaterna. Den som sitter där nu är tydligen herr Fälldin och centern. Det är Bertil Ohlins gamla skattesänkarparti som har kommit tillbaka — lika konservativt och hårt, lika okänsligt för de konsekvenser som en rasering av samhällets resurser får. Då hjälper det föga, Ingemar Mundebo, att ni vänder er till de grupper som tycker att skatterna är höga, därför att människorna är samtidigt helt på det klara med att deras framtid är beroende av hur ekonomin sköts och vilka möjligheter samhället har att i kritiska lägen göra de insatser som är nödvändiga. I dag får ni säga nej till en rad viktiga ting, ni får säga nej t. 0. m. till näringspolitiska insatser som skulle kunna rädda sysselsättningen, därför att herr Mundebos budget är tom på pengar. Jag önskar er inte välgång på den färd ni nu anträder, utan jag ser med stor oro på det som tydligen skall bli fortsättningen nästa budgetår.
Herr talman! Här tror jag att vi skymtar den filosofi som vi kritiserat i vår motion och som upprört finansutskottet, nämligen att det är exportindustrins intressen som fått diktera den ekonomiska politiken utan att regeringen ställt krav ens i fråga om sysselsättningen. Här fortsätter ju budgetministern att tänka bort sysselsättningskonsekvenserna av en åtstramning när det gäller kommuner och landsting —eller den offentliga sektorn, som budgetministern säger. Budgetministern säger att konsumtionsökningen i kommunerna är för hög. Men han måste svara på frågan vad det är för konsumtion som kommunerna har att svara för. Hur angelägen är den konsumtionen för medborgarna? En begränsning i förhållande till redan uppgjorda planer i kommunerna, som budgetministern talat om, måste leda till att redan nu allvarliga brister i fråga om barnomsorg, sjukoch hälsovård, äldreomsorg, miljö, bostäder, kollektivtrafik och liknande ytterligare förvärras. Då är man bra nära ett reformstopp, för att inte tala om sociala försämringar. När man har denna inriktning borde man inte vara så indignerad över att vi har hävdat att man söker vältra över krisens bördor på de minst bärkraftiga i samhället, för det är uppenbarligen ändå vad som sker.
Herr talman! Folkpartiet fångar man nog inte i några fällor så där enkelt, i varje fall tror jag inte att Kjell-Olof Feldt gör det. Folkpartiets placering avgörs av folkpartiet självt. Och folkpartiet är, har varit och kommer att förbli ett socialt reformparti. Därför är ett socialt reformarbete väsentligt för folkpartiet, och det kommer vi att fortsätta att arbeta med. Vi kommer att göra det i den takt som vår samhällsekonomi ger utrymme för. Att målen är en samhällsekonomisk balans framgick väl ändå både av mitt anförande och av budgetförslaget. Det är givet att politiken nu precis som under tidigare skeden i svensk historia är en balansgång mellan olika krav och önskemål å ena sidan och ekonomiska resurser å andra sidan. På vissa punkter, exempelvis när det gäller ett socialt reformarbete, skulle vi vilja gå längre, men i nuvarande ekonomiska situation kan vi inte göra det, därför att våra resurser helt enkelt inte räcker till. För den skull tycker jag inte att man behöver tala om nedrustning eller om att angelägna reformer inte blir genomförda. Om vi får ta ytterligare några år på oss för att nå ett mål, kan vi självfallet beklaga det, men det får vi ändå göra för att försöka bevara balansen i vår samhällsekonomi. Målinriktningen, vad vi vill uppnå, har vi därmed inte förändrat. När man nu resonerar om vad som hänt undert.ex. 1977 till följd av den låga tillväxten iekonomin, tar man stundom i med bedömningar och beskrivningar som helt saknar förankring i verkligheten. Det gäller både människors privata konsumtion och vad vi kan uppnå inom den statliga och kommunala verksamhten. Inom den offentliga sektorn pågår ändå ett fortsatt reformarbete på olika områden. Det pågår väsentliga förbättringar av situationen inom barnomsorgens, sjukvårdens och långtidssjukvårdens områden. Det förhållandet att vi inte kan lösa alla problem på en gång beror på att problemen är så pass många. På den privata konsumtionens område var det en nedgång 1977 som handlade om promille.

Då var Kjell-Olof Feldt och andra inte fullt så talföra om nöden och eländet i det här landet! Faktum är att vi har många problem att lösa, men att vi ändå har det ganska bra, om vi jämför med situationen i många andra länder. Vi vill att det skall bli bättre, och jag tror att det kommer att bli det.